Herr talman! Kammaren har nu fått lyssna på ett anförande som visade det riktiga i mitt uttalande att statsutskottets socialdemokratiska ledamöter är negativa på alla punkter vad beträffar våra kompletterande förslag till statsverkspropositionen, som berör lokaliseringspolitiken och glesbygderna. Vi fick också bevis för att vad regeringens egen vetenskapliga utredare och forskare har sagt, att åtgärder behövs nu, det vill inte herr Fagerlund och övriga socialdemokrater vara med om. Herr Fagerlund kan inte begripa att centern har bedrivit lokaliseringspolitik hittills, och den saken kan jag tyvärr inte göra någonting åt. Beträffande strukturrationalisering sade jag att centerpartiet vill med den argumentering jag förde påvisa att samhället har ansvar för att inte enskilda personer och grupper drabbas av en strukturrationalisering som är till landets nytta. Herr Fagerlund påpekade att tryggheten var mindre för 20—30 år sedan, alltså under den socialdemokratiska skördetiden. Jag vill bara notera det och påpeka vad centern har gjort sedan 1930 talet för full sysselsättning och trygghet i arbetslivet. Herr Fagerlund hade inga kommentarer att göra till de fem miljonerna till glesbygderna. Han sade att det är första gången som en satsning görs för glesbygden — jag skrev upp vad herr Fagerlund sade på den punkten. Det var ju ett erkännande. Detta är ett synnerligen magert och armt förslag från glesbygdsgruppen, men det är givetvis bra att det framlagts. Det är bra för de gamla men rätt trist för de unga som hoppas på att kunna leva och ha sin framtid i glesbygden. Beträffande glesbygdsromantiken tog jag upp exemplet Lycksele kommunblock, där länsstyrelsen funnit att två tredjedelar av den i dag befintliga befolkningen om tio, tolv år behöver nya arbetstillfällen. Vad säger herr Fagerlund om det? Skulle inte åtskilliga av de åtgärder som vi föreslagit i och för omedelbar verkan kunna anses vara aktuella och nödvändiga i detta sammanhang? Är det romantik att söka hålla Lycksele kommunblock vid liv? När det gäller de insatser vi föreslår beträffande investeringar över arbetsmarknadsmedel i t.ex. jordbruk är det bara att notera, att förslag som även norrländska socialdemokrater funnit välmotiverade motarbetas av de socialdemokratiska riksdagsmännen. I fråga om lokaliseringsmedlen konstaterar jag bara ännu en gång att socialdemokraterna är ganska restriktiva då det gäller lokaliseringsstöd, medan de vill bevilja medel för övriga arbetsmarknadspolitiska åtgärder, och jag är naturligtvis tacksam för att det ställs medel till förfogande härför. Men vi vill som sagt ha större tyngd bakom lokaliseringspolitiken.

Herr talman! Herr Fagerlund citerade ur den bekanta motionen som jag tror avlämnades 1962 och försökte där med bevisa, att den utgör något slags stöd för påståendet att folkpartiet är opålitligt när det gäller arbetsmarknadspolitiken. Det är riktigt att det i motionen står att arbetsmarknadspolitiken gått riksdagen något ur händerna — det ansåg vi nämligen. Anslagsförslagen gällde stora klumpposter som serverar des med en mycket obetydlig motivering från departementets sida. Sedan förekom just ingen diskussion i kammaren utan anslagen beviljades snabbt. Vi tyckte att detta visade att saken gått riksdagen ur händerna. Men jag vill gärna säga att riksdagen numera använder mera tid för arbetsmarknadspolitiken och att skrivningen väl snarast kunnat uppfattas som en kritik mot riksdagens sätt att behandla arbetsmarknadsfrågor. Jag upprepar emellertid vad jag sade, nämligen att hela skrivningen i övrigt, som gick ut på en utredning om arbetsmarknadspolitiken, var klart positiv. Har herr Fagerlund läst motionen är jag alldeles övertygad om att han också måste ha konstaterat detsamma. Herr Fagerlund sade att det är populärt att nu tala om glesbygdsstöd, och det föreföll som om han därmed menade att vi gör det för popularitetens skull. Är man ute för att värva röster borde man nog koncentrera sig på andra områden än just glesbygderna, där det också är glesast mellan rösterna. Förklaringen till att det i år talas så mycket om glesbygdsfrågor kan väl vara att arbetsmarknadssituationen har visat sig rätt prekär, inte minst i glesbygderna. Herr Fagerlund sade vidare att skillnaden mellan oss och socialdemokraterna skulle vara att socialdemokraterna betraktade stödet som ett övergångsstöd till glesbygderna, och jag kan gå med på att det härvidlag föreligger en skillnad. I vissa fall är det väl fråga om ett övergångsstöd. Men jag skulle vilja påstå att åtminstone när det gäller att behålla vissa av de för glesbygden nödvändiga tätorterna, särskilt i Norrlands inland, kan det inte röra sig om ett övergångsstöd. Då gäller det snarare att deklarera att det allmänna måste fortsätta med stödet för att kunna skapa den tro på framtiden som jag nyss talat om och som jag tror är nödvändig, om man skall kunna lokalisera företag dit upp. Jag kan hålla med herr Fagerlund när han säger att vi måste göra klart för oss vilka orter som skall bevaras, men ser man på kartan över exempelvis Västerbottens inland finner man att det är så långt mellan glesbygderna, att det kommer att vara ganska svårt att motivera att någon av dem skall läggas ned, om man menar att befolkningen i den kringliggande bygden skall få någon service. Men låt gå för att man klargör vilka områden som skall stödjas! Men då är det fråga om ett stöd för framtiden, inte bara ett övergångsstöd.
Herr talman! Mitt inlägg skall bli ganska kort. Herr Nilsson i Tvärålund talade om vad som hände för 20—30 år sedan under den socialdemokratiska regeringstiden. Ja, det är riktigt att vi övertog ett borgerligt samhälle 1932, men vi hann inte ändra på förhållandena förrän det hade förflutit 15—20 år. Om de borgerliga kommer till makten tror jag inte heller att ni på kortare tid än 20 år skulle kunna fördärva vad vi har byggt upp. Men det finns nog ingen risk för att ni får regera så länge. Sedan instämmer jag i vad herr Gustafsson i Skellefteå sade om att det bör beslutas vilka orter som skall få ett stöd. Herr Nilsson i Tvärålund nämnde i det sammanhanget Lycksele och några andra orter, och dem bör vi också kunna bli ense om att bevara. Men då skall det inte vara fråga om ett övergångsstöd utan om att bygga upp en service för framtiden. Vi måste alltså välja ut ett fåtal orter — jag vill sätta citationstecken omkring ordet fåtal — och där satsa på servicemöjligheter åt glesbygden. Når vi dithän, så har också debatten om dessa frågor givit positiva resultat.

Herr talman! Med anledning av talet om att socialdemokraterna 1932 övertog ett borgerligt samhälle vill jag säga att vårt samhälle väl alltjämt är borgerligt. Och centerpartiet, dåvarande bondeförbundet, har alltid hjälpt till under de perioder då det varit som svårast. Vi gjorde det åren 1933—1936, vi gjorde det under samlingsregeringens tid 1940—1946 och under koalitionen 1951—1957. Vad stödet till Lycksele beträffar sade herr Fagerlund att man där måste göra allt vad man kan. Men just därför att utskottsmajoriteten har gjort så oerhört litet, har vi velat föreslå ytterligare åtgärder för att någonting verkligen skall hända. Slutligen framhöll herr Fagerlund att man bör välja ut ett fåtal orter och ge stöd åt dem. Jag ber att få hälsa herr Fagerlund välkommen till Västerbottens inland och välja ut vilka orter som skall bestå och vilka som skall försvinna.

Herr talman! Jag läste häromdagen ett ledaravsnitt i Vestmanlands Läns Tidning som handlade om lokaliseringspolitiken och som var så intressant att jag vill få det infört i kammarens protokoll. Där stod följande: »Centerpartiets käpphäst heter lokaliseringspolitik, och det är verkligen en kuse med segervittring. Lokaliseringspolitik betyder nämligen att alla orter, där talaren befinner sig, skall få hjälp med investeringspengar, medan det hittills aldrig talats om vilka orter som skall bestå fiolerna. Centerpartiets lokaliserings politik är en minst lika underbar fågel som högerns skatteprogram, som också körde till standardingredienserna i massdebatterna.» Jag upprepar att detta är ett citat ur en tidning, som väl inte står så långt ifrån herr Nilsson i Tvärålund — det är ju av sina närmaste man skall höra sanningen. Det som kanske förvånar mig mest i den diskussion som föres om lokaliseringspolitiken är att framför allt herr Nilsson i Tvärålund tycks vara helt främmande för att det inte råder brist på pengar för den lokaliseringspolitiska verksamheten, utan brist på företag att lokalisera. Naturligtvis är det välkommet med 1,5 miljard kronor i stället för 1 miljard, men vi behöver inte mera pengar; vi kan inte använda oss av dem. Och det må väl ändå ankomma på regeringen att bedöma vilka resurser vi behöver för en aktivitet som riksdagen har beslutat om och som vi har ledningen för. Jag kan inte heller finna att man från centerpartiet eller något annat parti har föreslagit att vi skall vara mera generösa med bidrag. Visserligen har man föreslagit att vi i några fall borde kunna gå upp till 100 procent av investeringskostnaderna, men det har vi redan möjlighet att göra. Riksdagen har gett Kungl. Maj:t tillstånd att i undantagsfall lämna bidrag intill hela kostnaden, och vi är beredda att göra det i vissa fall; det gäller framför allt i fråga om stöd för lokaliseringar till inlandet. Men inte ens då har vi kunnat få företag som är beredda att diskutera en lokalisering till orter, där vi skulle finna en sådan förläggning ytterst angelägen. Herr Nilsson i Tvärålund har vidare tagit upp frågan om Västerbottens länsplan 67, som skulle redovisa ett behov av nya sysselsättningsplatser till ett antal av 3 100. Jag tror att detta är riktigt, och jag frågar med herr Nilsson i Tvärålund hur dessa 3100 sysselsätt ningsplatser skall kunna anskaffas. Det är en kolossal uppgift, och vi måste från statsmakternas sida självfallet anstränga oss för att medverka så långt detta över huvud taget är möjligt. Men om det verkligen skall lyckas att anskaffa dessa sysselsättningsplatser återstår att se. De lokaliseringspolitiska medlen står ju till förfogande, men det finns en rad av andra orter där man också behöver nya arbetstillfällen. Detta gäller inte bara Norrland utan också orter längs det kustband, som fröken Ljungberg talade om, i de södra och östra delarna av vårt land. Och vad är anledningen härtill? Jo, att så många Sysselsättningsplatser inom tidigare existerande industrier har försvunnit. Se på Norrköping, som förlorat 4 000—6 000 sysselsättningstillfällen inom textilindustrin, på Borås eller på Oskarshamn, för att ta ett aktuellt exempel. Kan vi utan vidare överge dessa orter? Måste vi inte också där försöka skapa nya sysselsättningstillfällen? Herr talman! Jag har med detta kommit in på en del av det principiella resonemang som fröken Ljungberg ville ta upp. Fröken Ljungberg hade fångats av rubriken till ett TV-program, »Den nya otryggheten», och hon sade ait otryggheten är något väsentligt. Ja, det är riktigt. Den är oerhört väsentlig. För den enskilda människan som råkar ut för arbetslöshet är detta ett väldigt problem. Det är stora svårigheter som anmäler sig för den arbetslöse och för hans familj, och känslan av otrygghet är naturligtvis mycket tung att bära. Men vi måste också ställa oss frågan varför det blivit som det nu är och hur vi skall kunna motverka känslan av otrygghet eller skapa en känsla av ökad trygghet. Detta är ju det väsentliga i detta sammanhang. Inför frågan varför utvecklingen går i denna riktning kommer man inte förbi det tidigare skeendet i vårt samhälle. Vår industri har utvecklats till en konkurrenskraftigare, effektivare och ra tionellare industri som är mera koncentrerad än tidigare. Men många av företagen har inte klarat uppgiften att planera, att investera och att vara tillräckligt konkurrenskraftiga eller också har de dukat under för den utländska konkurrensen. Som ett resultat av denna utveckling har permitteringarna och friställningarna i samband med nedläggning av företag o. s. v. kommit. Detta framgår också av den redovisning över arbetslösheten som föreligger. Ingen kan väl bestrida att den konjunktursvacka som vi nu upplevt framför allt härleder sig ur konjunkturläget i länderna utanför vårt eget. Men, fröken Ljungberg, hur skall man då bedriva en samhällelig politik som också måste ta hänsyn till denna utveckling utanför vårt land? Fröken Ljungberg talade något ironiskt om den socialdemokrati som efter andra världskriget gjorde gällande att den skulle söka eliminera verkningarna av de utifrån kommande störningarna på vårt arbetsliv och på vår ekonomi.

Man kan inte bara hålla på och producera varor. Men vi skall försöka underlätta företagens verksamhet också under tider, då de inte finner avsättning för alla sina produkter, genom att låta dem bygga upp lager, exempelvis — såsom nu sker — med användande av investeringsfonderna. Det är ett mycket intressant inslag i den arsenal av arbetsmarknadspolitiska åtgärder som har prövats under den senaste tiden. Men det går ju inte att göra på detta sätt hur länge som helst. Frågan är då om vi kan stimulera vår egen konjunktur genom åtgärder på hemmamarknaden. Det gäller konsumtionen men det gäller också frågan om vi inte kan bedriva en politik som innebär att vi slår av på utförandet av sådana arbetsuppgifter på den inhemska marknaden som det går att uppskjuta någon tid. Det gäller byggnadsverksamheten och det kan gälla viss annan verksamhet. Enligt vår mening är det riktigt att i ett högkonjunkturläge, där det råder en god efterfrågan utifrån på varor och produkter, skjuta upp utförandet av en del uppgifter och så öka omfattningen av dessa uppgifter i ett annat konjunkturläge. Det är detta som skett i den konjunktursvacka som vi nu upplevt. Jag vågar hävda att man inte i något land vidtagit så långt gående åtgärder för att söka stimulera konjunkturen som vi gjort här i Sverige. Jag tycker det finns all anledning att säga detta och att notera det med tillfredsställelse. Och vi har vidtagit dessa åtgärder, fröken Ljungberg, just i avsikt att eliminera verkningarna av vad som skett utanför vårt lands gränser. Under en tolvmånadersperiod har vi, om jag inkluderar investeringsfondmedlens användning, använt i det närmaste 5 miljarder kronor för att stimulera sysselsättningen i vårt land. Investeringsfondmedlen utgör 1,9 miljard därav. Andra åtgärder har varit — verkstadsbeställningar, beredskapsarbeten och omskolning, för att nämna endast några exempel. Vi räknar med att det härigenom direkt skapats sysselsättningsoch utkomstmöjligheter för ungefär 120 000 människor. Detta är den moderna arbetsmarknadspolitiken, satt i system och satt i tillämpning. Och jag är utomordentligt glad över den allmänna uppslutningen från, såvitt jag kan förstå, samtliga partiers sida kring huvuddragen i denna arbetsmarknadspolitik, trots de väldiga kostnader som den i dag drar. Men det förbigås med tystnad att det förslag vi nu behandlar innebär en ökning av anslagen från cirka 1,3 miljard till cirka 1,8 miljard, om jag inräknar lokaliseringsstödet; det blir alltså en ökning med nära 500 miljoner! Ingen säger exempelvis att LO:s mycket ambitiösa arbetsmarknadsprogram, som presenterades för något år sedan och som man räknade med skulle genomföras under en tvåeller treårsperiod, i det närmaste genomförs på en enda gång. Åtgärderna vidtas därför att konjunkturen kräver det. Vi accepterar inte arbetslöshet, vi accepterar inte att människorna går utan sysselsättningsoch utkomstmöjligheter — det är detta som är det vägledande i den aktiva samhällspolitiken. Men det finns många drag i utvecklingen som vi har anledning att rikta uppmärksamheten mot. Om jag ser på de arbetslöshetssiffror som redovisades i mitten av april finner jag att det fortfarande råder en omfattande arbetslöshet. Den har legat cirka en halv procent över vad vi varit vana vid och vad vi hade exempelvis för några år sedan. Vi säger att det är för mycket och att det måste vidtas åtgärder. Såsom jag påpekat har detta också skett. Om jag närmare skall analysera arbetslöshetssiffrorna från mitten av april skulle jag vilja göra en geografisk uppdelning i storstadslän, skogslän och övriga län. Jag vill också ta med antalet lediga platser i bilden. Det har sagts tidigare att arbetslösheten minskade från mars till april med cirka 8 600. Det bör uppmärksammas att antalet 1ediga platser under samma tid ökade med 7 000. Det är anledning att framhålla att i de tre storstadsregionerna finns i mitten av april 6 000 fler lediga platser än arbetslösa. Det betyder att vi i det närmaste — jag säger i det närmaste — har två lediga platser på varje arbetslös. I de län som ligger mellan storstadslänen och skogslänen hade vi ungefär lika många lediga platser som arbetslösa. Men det är tyvärr inte så att de som är arbetslösa kan gå till de lediga platserna; jag skall återkomma till det. Jag skall avsluta redovisningen med att klargöra situationen i skogslänen. Vi har där närmare 19000 arbetslösa och 3 600 lediga platser, d.v.s. det går i det närmaste sex arbetslösa på varje ledig plats. Det råder alltså en diametral skillnad mellan situationen i storstadsområdena och i skogslänen, och detta markerar på något sätt ett av våra problem. Hur skall vi åstadkomma en ökning av antalet sysselsättningstillfällen i skogslänen och hur skall vi se till att storstadslänen får den arbetskraft som där efterfrågas? Om man närmare studerar vilka befattningar som är lediga i storstadslänen finner man att det i mindre omfattning gäller industriellt arbete och i större omfattning är fråga om uppgifter inom serviceområdet eller tjänstesektorn. Tyngdpunkten i Stockholm — upp till ungefär 90 procent av antalet lediga platser — ligger inom det jag skulle vilja beteckna som tjänstesektorn: handel, samfärdsel, administration och en rad andra uppgifter. Ärade kammarledamöter! Mot denna bakgrund avtecknar sig ändå något som är ett framtidsperspektiv. Det hela kommer inte att stanna vid dagens läge, dagens redovisning eller resultat, utan det är fråga om en trend som pågått sedan ett par årtionden tillbaka och som kommer att fortsätta, efter vad vi kan förstå. Det relativa behovet av arbetskraft i den industriella verksamheten kommer att avta — det är alldeles uppenbart. I fjol ökade produktionen, varuframställningen, med något över 2 procent, medan samtidigt antalet sysselsatta i den egentliga industrin minskade med ungefär 4,5 procent. Även om konjunkturen nu, som vi tror, har varit på botten av svackan och är på väg uppåt, måste vi räkna med att detta inte i första hand kommer att medföra ett sug av arbetskraft till den egentliga industrin, åtminstone inte under den närmaste tiden. Det finns i vår industri en inbyggd kapacitet som först kommer att utnyttjas. En väsentlig ökning av produktiviteten har nämligen inträffat under de senaste åren och inte minst under fjolåret. Detta bör vi notera med största uppmärksamhet, inte minst med hänsyn till möjligheterna att verkligen behålla vår konkurrenskraft ute på världsmarknaden. Vi måste producera större volym med användande av mindre arbetskraft. Det ställs ökade anspråk på investeringar i vår industri i form av maskiner, tekniskt kunnande, utbildning 0. s.v., om vi ständigt skall kunna ligga tillräckligt långt framme för att klara konkurrensproblemen. Därmed anmäler sig den stora frågan om samordning mellan samhälleliga och privata investeringar. Det blir allt viktigare att våra investeringar görs rätt, vid rätt tidpunkt och på rätt plats. Lika angeläget är det att det kapital som på samhällssidan investeras i bostäder, serviceanordningar o.s.v. blir använt och, i den mån en förnyelse sker, lokaliserat till rätta områden. Naturligtvis finns det i detta sammanhang också anledning, herr talman, att beröra frågan om huruvida inte utvecklingen ändå ger en del anvisningar om vart lokaliseringen av vissa sysselsättningsuppgifter kommer att riktas. Eftersom verksamheten inom serviceområdena kommer att vidgas och servicen är avsedd att betjäna människorna, är det nödvändigt att dessa funktioner lokaliseras till de tätortsregioner som växer fram. Jag syftar inte alls uteslutande på storstadsregionerna, men att lokaliseringen måste ske i tätortsregioner med ett någorlunda rimligt befolkningsunderlag tror jag att vi måste vara ganska överens om. Det har vi också upplevat under den allra senaste tiden. Vi har fått en tillväxt i en rad regioner, också i Norrland, där det har funnits en hygglig centralort med ett omland som betjänas från denna. Vi har tidigare diskuterat avståndsfaktorn. Jag tror att man väl kan tänka sig en radie på fem mil — kanske sex mil i vissa områden i vårt land; det beror på i vilken landsdel man bor. Vi bedömer saken litet annorlunda nere i Skåne och Småland än man gör i Västerbotten och Norrbotten. Trenden i utvecklingen är klar, och frågan är om vi kan vända den. Det betyder inte att jag vill att vi skall upphöra med våra ansträngningar att exempelvis söka lokalisera företag till en del punkter i det norrländska inlandet, som måste ha möjligheter att både ge sysselsättning och tjänstgöra som bas för servicefunktioner, men jag underskattar sannerligen inte de svårigheter som föreligger. Fröken Ljungberg talade från denna talarstol med en viss fasa i rösten — åtminstone tyckte jag det — om den aktiva samhällspolitik som även skulle kunna ta sig uttryck i att statsägda företag komme att byggas upp. Hon ställde frågan: Varför statligt ägande, varför statlig företagsverksamhet? Jag skulle vilja fråga: Varför inte statlig företagsamhet?

Är det inte angeläget att staten där undersöker vilka möjligheter den har att bygga upp ny företagsverksamhet? Tyvärr har vi inte den arsenal av företag som vi skulle kunna behöva lokalisera. Jag kan försäkra kammarens ledamöter att vid uppvaktningar har kommunalmän och landstingsmän oberoende av partifärg efterfrågat, om vi inte hade något statligt företag, som vi skulle kunna lokalisera ut till deras kommun eller län. De ser inte på ägareproblemet, utan de ser bara till sysselsättningsproblemet. Men är det inte på tiden, fröken Ljungberg, att vi lägger bort denna sentimentala syn på äganderätten? Är det inte i stället effektiviteten i produktionen som är det avgörande? Och varifrån skall vi hämta det nödvändiga kapitalet för att kunna åstadkomma ett effektivt utnyttjande av våra resurser: arbetskraft, naturtillgångar och annat? Det är detta som är det avgörande. Vi inom regeringen har inte funnit anledning att företa en omfattande socialiseringsaktion men vi har med uppmärksamhet följt det privata näringslivets sätt att använda resurserna och vi tror inte att detta utnyttjande är tillräckligt. Vi har fått finna oss i att bygga upp basorganisationen: elkraften, energiproduktionen, vägarna, utbildningsväsendet och en rad andra funktioner. Ingen har protesterat mot detta — alla har tydligen varit överens om att vi skulle påtaga oss dessa uppgifter. Säg gärna att dessa verksamheter är socialistiska, ty det är de i den mån man betraktar samhällelig verksamhet som socialism! Men jag tror inte att det går att skrämma de svenska medborgarna för vårt sjukhusväsende, för vår elproduktion — vilken till något över 50 procent ägs av samhället — eller för den utbyggnad av atomkraftverk som nu genomförs och där staten i huvudsak svarar för kapitalutgifterna. Om vi vidare skulle finna utvecklingsbara ting, där forskning och tekniska framsteg ger oss möjlighet att exploatera nya uppfinningar, vilket kanske kommer att bli utomordentligt kapitalkrävande, undrar jag om någon av dem som därigenom får sysselsättning verkligen kommer att efterfråga, vem det är som är ägaren och står bakom de verksamheter som byggs upp. Nej, det är sysselsättningen och utkomsten som människorna vill ha. Vi eftersträvar en samverkan med näringslivet och det är därför vi tillskapar näringsrådet. Det föreföll som om fröken Ljungberg skulle vara rädd för detta näringsråd eller för branschråd, där företrädare för samhället, för de fackliga organisationerna och för företagen kommer att sätta sig ned och diskutera branschens förutsättningar och möjligheter till en vidareutveckling. Är det inte just detta som har efterfrågats? Har man inte eftersträvat en längre gående samordning? Jag undrar vad man skulle säga på företagarsidan, om vi exempelvis avstode från den aktiva samhällspolitik som arbetsmarknadspolitiken innefattar. Vi har all anledning att säga att man alltför mycket klandrar samhället-staten, när företagsnedläggningar blir aktuella. Samtidigt lägger man emellertid med varm hand över ansvaret på samma stat och på samma sambhällsorgan för att bistå de människor som därigenom blir arbetslösa! Borde det inte läggas ett större ansvar på de enskilda företagarna? Många av dessa är utomordentligt skickliga och har byggt upp ett förträffligt näringsliv. Men det finns också många företagare som saknar insikter i företagsekonomi och som inte har förmåga att planera sin verksamhet och de har inte heller kunnat klara sig i den skärpta konkurrens som har uppstått. Detta betyder inte att jag vill bortse från de svårigheter som många av företagen har ställts inför på grund av att konkurrensen har blivit dem övermäktig, men det finns anledning att här något uppmärksamma <ansvarsfördelningen. Vi tycker dock att det är riktigt att samhället skall ta på sig uppgiften att söka underlätta situationen för enskilda människor som drabbas av de svårigheter som strukturomvandlingen medför eller på grund av att det råder ett besvärligt konjunkturläge. Därför gläder jag mig över den eniga uppslutningen inom utskottet bakom de anslagskrav som regeringen har framfört när det gäller kapital för den arbetsmarknadspolitik som här skall bedrivas. Men det är klart att man samti digt ställs inför avvägningsoch bedömningsfrågor. Hur mycket skall man göra, hur långt skall man gå när det gäller att vidta åtgärder? Vi försöker att göra vår bedömning så realistisk som möjligt och att avväga och analysera de rapporter vi får från arbetsmarknadsmyndigheter, från konjunkturinstitutet o.s.v. Dessa tyder klart på att botten i en konjunkturnedgång har passerats och att vi är på väg uppåt. Därför måste den allmänna politiken anpassas med hänsyn härtill. Det finns omkring 43 000 registrerade arbetslösa och jag säger fortfarande att det är alltför många. Men man har anledning att ytterligare uppmärksamma en sak, nämligen arbetslöshetstidens längd. För 75 procent av de arbetslösa är den omkring tre månader i genomsnitt eller därunder. Detta betyder att arbetslöshetskassorna, som är avsedda att ta den första stöten, skall träda i funktion. De skall ge möjlighet till rådrum för den enskilde. Han skall få sin utkomst, om det är fråga om tillfälliga permitteringar, eller om läget tvingar honom att i samverkan med arbetsmarknadens tjänstemän överväga att omskola sig, flytta till en ny ort eller göra något annat. Men det visar sig att detta inte räcker, och därför har man måst vidta andra åtgärder som jag nyss omnämnt och som under den gångna vintern givit så många sysselsättningstillfällen. Och även om vi nu bedömer utsikterna till en konjunkturuppgång ljusare, vill vi inte på något sätt föra till torgs den meningen att alla problem är borta. Hur skulle vi då under förra veckan ha kunnat besluta om att frisläppa investeringsfonderna för kommande vinter i syfte att bereda en ökad verksamhet inom byggnadsområdet och att ge företagen en stimulans till ökade investeringar i maskiner? Även om konjunkturen går uppåt, kommer enligt vår bedömning produktionen att ökas ganska väsentligt utan att det blir någon avsevärd ökning av antalet sysselsatta. Byggverksamheten kanske efter investeringsavgiftens slopande kommer att öka med en halv miljard eller upp till en miljard kronor, men det finns redan ett kapacitetsutrymme i form av byggnadsarbetare, materiel och kapital för att klara även en sådan uppgift under nästföljande vinter. När det gäller maskininvesteringarna bör uppmärksammas att det även i mitten av april fanns ett relativt stort antal metallarbetare noterade som arbetslösa och att det alltså behövs ytterligare åtgärder för att stimulera sysselsättningen inom verkstadsindustrin. Besked har lämnats om att företagen har möjlighet att använda investeringsfonderna, och vi hoppas att dessa skall tas i anspråk och att det kommer att resultera i beställningar som läggs ut inom den närmaste tiden och som ganska omedelbart ger effekt på sysselsättningen inom verkstadsindustrin. Skulle det, ärade kammarledamöter, vid en senare analys av arbetsmarknadsläget visa sig att det finns anledning till ytterligare åtgärder inom metallområdet, måste sådana övervägas. Formerna för dessa åtgärder får man ta upp till diskussion. Det finns ingen anledning att nu gå in på frågan om äldrestödet.

Därför får det problemet tas upp i särskild ordning, och det skall vi ju också diskutera en av de närmaste dagarna. Men för att återvända till det huvudproblem som fröken Ljungberg tog upp, frågan om att öka känslan av trygghet, tror jag att äldrestödet kommer att spela en väsentlig roll härför.

Äldrestödet och en allmän trygghetsförsäkring kommer att bli viktiga inslag i den arsenal av åtgärder som verkligen bör kunna bilda underlag för en känsla av ökad trygghet.

Herr talman! Jag lyssnar alltid med stort intresse på statsrådet Johansson — initierad, kunnig på sitt område och med inlevelseförmåga. Men jag är också mycket intresserad av hans dialektiska taktik. Statsrådet plockar alltid fram ett uttryck ur ett anförande som hållits och slår tillbaka det mot den som använt uttrycket utan hänsynstagande till i vilket sammanhang det skett — jag skall strax belysa detta. Statsrådet Johansson medger att den nya otryggheten är ett minus för samhällsutvecklingen och kan vara en katastrof för en människa och en familj. Men, säger statsrådet, det är orsaken till otryggheten vi skall komma åt. Ja visst, jag är helt överens med statsrådet om det; det är den första uppgiften om vi skall kunna råda bot på det onda, det behöver vi inte diskutera. Bakgrunden för mig var dock att jag faktiskt påtalade de som jag finner orättvisa och grava beskyllningar om bristande socialt ansvar som riktats från 'regeringssidan mot svensk företagsamhet, organisationer, företag och enskilda. Statsrådet Johansson vill inte — med rätta — bemöta detta ty det går inte. Men han gör det ändå genom en »kringelikrok», som är ganska lustig. Den lyder ungefär på följande sätt: Många företagare i vårt land har inte klarat uppgiften att planera — det var nu inte detta saken gällde. Det berodde inte på bristande socialt ansvar; det händer även att statliga företag inte klarat uppgiften att planera, utan de har stupat för den utländska konkurrensen och lämnat åt samhället att ta hand om de anställda. Och så kommer klimax: Det finns inget land där man gjort så mycket som vi — och »vi», det är regeringen — för att klara den saken. Det är litet lustigt med den där uppläggningen — jag känner igen den väl. Jag skall bara beröra en sak till. Varför statliga företag? När jag sade så, var det inte någon spontan fråga, som jag ville ha svar på utan vidare och som jag framställde bara för att ställa en fråga. Den var föranledd av det jag citerade ur en ledare i Aftonbladet, där det gjordes ett påstående om nödvändigheten av en utvidgning av den statliga företagsamheten på detta område. Jag tillät mig säga: Varför statliga företag? Jag tror att jag i detta sammanhang framhöll att Krister Wickmans näringsråd och de andra råden bör kunna hjälpa till att belysa — både när det gäller statliga företag och enskilda företag — lönsamheten, effektiviteten och produktiviteten, allt detta som även statsrådet Johansson talar om. Däremot kan jag inte vara med om påståendet i Aftonbladets ledare, att det utan vidare de facto är bättre att utvidga den statliga företagsamheten på detta område. Den saken tycker jag att råden skall hjälpa till att belysa. Till sist vill jag säga att jag inte alls ser romantiskt på ägarfrågan. Men det kommer ju gång på gång påståenden från regeringens sida om att man löser sådana här utvecklingsproblem på produktionens och näringslivets område genom ett ökat statligt inflytande. Jag har ännu inte sett att statliga företag har kunnat klara de direkta produk tionsuppgifterna på ett så utomordentligt mycket mer förnämligt sätt än vad det svenska näringsliv gjort som skapat den utveckling som den socialdemokratiska regeringen under trettio år dragit nytta av.

Herr talman! Statsrådet Johansson slutade sitt anförande med att betyga att han ville medverka till en större trygghet för de anställda. Jag misstror honom inte på något sätt i det avseendet; jag tror att det är en ärlig uppfattning och en ärlig vilja han söker föra ut i det praktiska livet. Jag vill i detta sammanhang erinra om vad jag pekade på i mitt tidigare anförande i dag när det gäller strukturomvandlingens betydelse för tryggheten bland låginkomsttagarna. Arbetsmarknadsinstitutet har funnit att det just är de lägre inkomsttagarna som i första hand drabbas vid strukturförändringar och företagsnedläggelser. Det är verkligen att beklaga att regeringen, som vi ser det, i viss mån har bidragit härtill genom att den försökt att med konstlade medel påskynda strukturomvandlingen och härigenom sätta dessa grupper i en mer eller mindre svår situation. Det hade för låginkomstgrupperna varit bättre om regeringen fört en positivare näringspolitik, som hade tryggat företagens möjligheter att bättre stå rycken inför konjunkturavmattningen. Statsrådet säger också att vi inom oppositionen klandrar samhället. Från centerpartiets sida gör vi det när samhället inte genom den ekonomiska politiken, näringspolitiken och i viss mån även genom skattepolitiken, skapar bästa möjliga förutsättningar för de produktiva krafterna — enskilda, kooperativa, kommunala och statliga företag. Herr statsrådet sade vidare att det är effektiviteten som är avgörande för hans syn på frågan om vem som skall producera. Det är avgörande också för centerpartiets syn, men då måste olika företag arbeta under samma förutsättningar och man måste finna sig i att även statliga företag övergår i enskild eller annan ägo, om de inte klarar sig i konkurrensen. Statsrådet ansåg att man skulle lokalisera inom viss region — till och med på 5 å 6 mils avstånd — kring centralorten. Det var glädjande att kunna notera det uttalandet, men jag vill peka på att det inte alltid varit på det sättet. Jag erinrar om fallet Mjödvattnet; Mjödvattnet ligger knappt fyra mil från Skellefteå stad. Men jag hoppas att tillämpningen nu kommer att rättas efter de riktlinjer statsrådet anförde. Statsrådet sade också att det var stor skillnad på sysselsättningsmöjligheterna i storstäderna och i skogslänen. Om man nu genom lokaliseringsåtgärder vill skapa större möjligheter till sysselsättning i skogslänen i avvaktan på den konjunkturuppgång som vi ju alla hoppas och väntar på, tror jag inte att regeringens förslag om ökade lokaliseringsmedel på något sätt är tillräckligt. Statsrådet påstod också att centern inte har yrkat på generösare lokaliseringsbidrag. Jo, det har vi verkligen gjort. Vi har yrkat på att rörelsekapital skall inräknas i stödunderlaget. Vi har en reservation om generösare tillämpning med möjlighet att ge mer än två tredjedelar av stödunderlaget. Vi har föreslagit företagarutbildning och en aktivare uppföljning av lokaliseringsprojekten. Jag kan nämna att Västerbottens läns landsting i går fattade beslut om en satsning av 1,2 miljoner under en treårsperiod för att komplettera lokaliseringsstödet just i avsikt att följa upp tidigare vidtagna åtgärder. Snart skall vi resonera om företagareföreningarnas framtida verksamhet, och vi kommer även i det sammanhanget att framföra dessa krav. Vi har fört fram investeringsfonderna som ett loka liseringsmedel — de var ju det en gång i tiden, och hade då en god effekt för lokaliseringspolitiken. I år föreslår vi att beträffande lokaliseringsaktiviteten för glesbygderna två speciella tjänster skall tillsättas på samma sätt som beträffande den sociala servicen för glesbygderna. Det förslaget går socialdemokraterna emot. Visst har vi alltså pekat på en mängd olika åtgärder för att försöka åstadkomma en aktivare politik i olika avseenden. Statsrådet har i ett interpellationssvar till mig uttalat att vi inte kan klara glesbygdsproblemen genom generella åtgärder; det krävs speciella åtgärder. Nu för vi fram förslag om sådana, men socialdemokraterna i statsutskottet har gått emot alla de förslag vi framfört. Jag upprepar att jag tycker att glesbygdsgruppen borde ha mer fantasi och borde kunna framlägga förslag om flera åtgärder när nu viljan på alla håll är god — det förutsätter jag. Herr statsrådet pekade på att vi har satsat 5 miljarder kronor för att stimulera sysselsättningen på olika områden. Jag är tacksam för att statsrådet underströk att det råder enighet om satsningen på arbetsmarknadspolitiken. Det går alltså inte i fortsättningen att skrämma med att om oppositionen skulle komma i regeringsställning så skulle arbetare och tjänstemän komma i en kritisk situation. Så är naturligtvis inte förhållandet.

Herr talman! Statsrådet började med att säga att det inte var pengar som fattades i fråga om lokaliseringspolitiken utan att det var företag att lokalisera som det rådde brist på, och det är väl på det sättet. Men vi får väl ändå anta att orsaken till detta är konjunkturdämpningen, som gör människor litet betänksamma när det gäller att sätta i gång nya företag, och att det är en till fällig vågdal som vi skall komma upp ur. Frågan om lokalisering av företag till inlandets tätorter har jag diskuterat flera gånger tidigare med statsrådet med anledning av «interpellationer. Statsrådet sade att han inte underskattade svårigheterna, och det gör inte jag heller. Även när det gick som lättast att få företag att lokalisera var det svårt att få dem till tätorterna i inlandet. Jag tror inte — detta har jag sagt tidigare i dag — att detta egentligen berodde på ekonomiska skäl, alltså att det ur ekonomisk synpunkt är så mycket svårare att driva en tillverkningsindustri i inlandet. Skillnaden i det avseendet mellan inlandet och övriga landet är nog inte större än att den kan utjämnas med lokaliseringsmedel. Man måste utgå ifrån att det har andra orsaker. Jag har pekar på en, och det är att företagarna inte tror på någon framtid för dessa tätorter. De ser att glesbygden avfolkas mer och mer och räknar därför med att då kommer väl också tätorterna i farozonen. Därför är ett av sätten att få företag lokaliserade dit att skapa ökad tro på framtiden för dem, och det bör kunna ske genom att statsmakterna garanterar dessa tätorters bestånd. Men det går inte, herr statsråd, genom att anslå fem miljoner kronor på försök. Med sådana åtgärder skapar man ingen ökad tro på framtiden. I övrigt kan jag endast hinna med några punktkommentarer till vad statsrådet sade. Han ställde frågan, hur vi skall kunna skapa en ökad känsla av trygghet för människorna i nuvarande konjunktur, och sedan gav han själv ett omfattande svar på den frågan genom att räkna upp en rad åtgärder som man kunde vidta. Jag instämmer i detta. Vi har också pekat på andra åtgärder som man borde ha vidtagit, och vi har ibland tyckt att de åtgärder som vidtagits kommit för sent. Jag är emellertid glad över att stats rådet så klart talade om en allmän uppslutning kring denna politik. Det är bra mycket trevligare att höra detta än att höra de halvkvädna visorna om misstro som man har fått höra under de senaste dagarna från annat håll. Vidare säger statsrådet att vi är i botten på konjunktursvackan, och detsamma sade finansministern i går. Vi är naturligtvis tacksamma om de har rätt på den punkten. Men jag tror inte att man kan grunda den uppfattningen bara på förändringarna i fråga om arbetslöshetssiffrorna. Det har visserligen skett en betydande förbättring i det avseendet i april, men arbetslösheten brukar alltid minska under våren på grund av säsongförändringarna. Någon sådan minskning skedde emellertid inte i mars. Summan anmälda arbetslösa minskade visserligen då med 1 000 personer, men antalet i beredskapsarbeten och under omskolning ökade mer än så. Det blev egentligen ingen minskning i mars. Därför är det möjligt att den minskning som nu har inträtt i april inte är annat än en försenad följd av säsongförskjutningarna och alltså inte ett klart tecken på en konjunkturförändring. Men det hindrar inte att det kan finnas andra tecken härpå, och vi är naturligtvis glada om det förhåller sig på det sättet. Vi har emellertid haft en betydande arbetslöshet, det kan inte förnekas, och vi är också på det klara med att även om vi nu kommer ur lågkonjunkturen så kommer vi ändå att få räkna med arbetslöshet på grund av att strukturomvandlingen kommer att fortsätta. Därför är det anledning att vi med ledning av de erfarenheter vi har ställer frågan: Hur har vår arbetsmarknadspolitik fungerat under denna tid? I stort sett kan vi väl säga att resultatet har varit positivt, men det är inte så bra som vi skulle vilja ha det. Det har ju visat sig att det ofta blivit en restarbetslöshet som arbetsmarknadsmyndigheterna med de medel, som de nu har, haft mycket svårt att klara av. Det har i många fall dröjt ett å två år innan de sista har kunnat beredas arbete. Det tror vi beror på att arbetsmarknadsmyndigheterna är personellt underdimensionerade, och det är en av anledningarna till att vi har föreslagit en ökning med 30 personer av personalstyrkan på detta område. Jag skulle vilja säga att den viktigaste åtgärden i fråga om själva arbetsmarknadspolitiken nog är att tillse att arbetsmarknadsmyndigheterna har = arbetskraft för att kunna klara den mycket arbetskrävande uppgift som det är att skaffa sysselsättning åt de äldre och dem som är svårast att placera.
Herr talman! Det är självfallet att vi nogsamt följer åtgärderna från arbetsmarknadsverkets sida, och i den mån det blir erforderligt med ökade personalresurser får vi överväga det. Men det finns också all anledning att undersöka vad man kan åstadkomma genom omdisponeringar och genom rationalisering också av den verksamheten. Det arbete som pågår i statskontoret har till syfte att redovisa förslag i denna riktning. Sedan får vi se om dessa förslag har den bärkraften att de praktiskt kan tillämpas, men härom vill jag inte göra något uttalande i dag. Jag tycker för min del att arbetsmarknadsstyrelsen och dess personal har gjort ett utomordentligt gott arbete under den tid då vi hade konjunktursvackans besvärligheter. Att man inte alltid kan åstadkomma resultat och att det dröjer en tid på sina håll sammanhänger också med en viss trögrörlighet hos en del av vår arbetskraft. Härvidlag tycker jag att man skall hålla arbetsmarknadsstyrelsen räkning för att den inte alltför hårt driver på i fråga om omflyttningar, framför allt då det gäller äldre människor. han inte är riktigt övertygad om att vi nu är på väg ur konjunktursvackan. Jag vill emellertid upprepa att de flesta tecken tyder på att vi passerat botten i en konjunkturnedgång och att vi är på väg uppåt. Detta betyder inte att jag velat göra gällande att problemen nu är ur världen och att det bara är att vänta på att sysselsättningen anmäler sig själv. Varför skulle vi i så fall ha vidtagit åtgärden för bara en kort tid sedan att frisläppa investeringsfonderna i syfte att påverka sysselsättningen under den kommande vintern på byggnadsoch verkstadsområdena? Detta speglar ju den bedömningen av utvecklingen, att vi kommer att väsentligt kunna öka vår produktion utan att det därför krävs mer arbetskraft och att vi därför bör öka den totala sysselsättningen. Jag skulle också vilja framhålla att det inte bara är arbetslöshetssiffrorna under några månader som föranledde mitt uttalande och det som finansministern gjorde tidigare. Naturligtvis spelar också arbetsmarknadsmyndigheternas bedömning en roll liksom också komjunkturinstitutets, vars analys av utvecklingen i utlandet har stor betydelse i detta sammanhang. Det kan finnas anledning observera att arbetslösheten sjunkit tre månader i rad i Västtyskland och att utvecklingen är likartad i ett par andra ledande mellaneuropeiska industriländer, vilkas utveckling påverkar Sverige ganska snabbt. Om jag, fröken Ljungberg, säger »vi» avser jag inte att jag och mina kolleger i regeringen satsat de 5 miljarderna. Uttrycket »vi» är en beteckning på alla i regering och riksdag som står bakom de principiella och praktiska besluten i dessa frågor. Vi förfogar inte över investeringsfonderna utan det gör företrädarna för näringslivet — industriledarna och ägarna. Även om vi säger att medlen släpps fria, så är det de som avgör om de vill använda sig av den möjligheten. Överbetona alltså inte ut trycket »vi» som om det skulle gälla ett försök från min sida att lägga beslag på någonting. Fröken Ljungberg får gärna räkna sig till dem som står bakom denna aktiva näringspolitik. Jag skulle bli glad om hon steg upp och sade ja till detta. Om vi nu är överens om arbetsmarknadspolitiken, all right, låt oss då inte diskutera vad som har varit. Det intressanta är ju — och det säger jag inte minst till herr Nilsson i Tvärålund — att det i dagens läge och beträffande de åtgärder som vi nu föreslår på det arbetsmarknadspolitiska området kan noteras en ganska enig uppslutning. Men när vi säger att det är lika följdriktigt att fortsätta med en aktiv näringspolitik, som måste fånga in problemet om framtida kapitalanskaffning för att klara de väldiga investeringsutgifter som ligger framför oss, blir man tveksammare. Man har satt åtskilliga frågetecken i kanten för investeringsbanken, näringsrådet och förslaget om ett statligt utvecklingsbolag. Här är det fråga om nyskapande. Med hänsyn till den utveckling vi haft under 1950-talet med dess aktiva arbetsmarknadspolitik är det helt följdriktigt och logiskt att ställa utomordentliga anspråk på samhället. Men till den nyskapande verksamheten har ni ofta anmält tveksamhet. Utan att här fördjupa mig i det förgångna vill jag ställa frågan: Hur hade det varit om vi inte haft de resurser tillgängliga som skapats av AP-fonderna, omsättningsskatten och den utveckling av arbetsmarknadsverket som skett? Hur hade det varit om ni hade vunnit vid de tidpunkter då dessa förslag var aktuella? Var hade vi då stått i dag? Det är en fråga som man kan ställa sig i sammanhanget. Emellertid noterar jag med tillfredsställelse att vi nu är eniga om de åtgärder som föreslås i propositionen om de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Jag hoppas innerligt att denna allmän na uppslutning inte bara är en tillfällighet utan markerar en klar solidarisering med samhället när det gäller dem som har drabbats hårdast av strukturomställningen och konjunktursvårigheterna. Vad beträffar företagsledarna har jag bara sagt, fröken Ljungberg, att det finns företagare som inte besitter tillräckligt kunnande när det gäller att leda sitt företag. Vi kan bara konstatera att det är så. Och det ställer anspråk på längre gående åtgärder i fråga om utbildning och konsultativ verksamhet från en del samhälleliga organ. Jag tänker här särskilt på företagareföreningarna, som vi inom kort skall diskutera. Det finns nämligen ingen anledning att glömma företagarna när vi diskuterar de allmänna åtgärderna för att skapa en känsla av trygghet. Vad beträffar den statliga företagsamheten frågade fröken Ljungberg: Varför statliga företag? Jag ställer då motfrågan: Varför inte statliga företag? Jag uppfattade det så, att hennes fråga var föranledd av en ledare i Aftonbladet. Och jag kan förstå ledarskribenten, om vederbörande har varit i Oskarshamn och konstaterat att man där till närmare 100 procent har haft en privatindustri som levat och blomstrat men som sedan i mycket hög grad vissnat ned. De privata företag, som sedan har tagit över, har naturligtvis också fått bära huvudansvaret för att verksamheten inte har gått så bra som man hoppats utan att orten och människorna har ställts i besvärliga situationer. Jag tycker heller inte att det är underligt om man då i Oskarshamn gärna ser att de privata företagen blandades upp med något statligt företag med kapitalresurser bakom sig. Jag är helt ense med fröken Ljungberg om att skall vi bygga upp ett statligt företag, så skall detta från företagsekonomiska och andra utgångspunkter vara motiverat. Det är anspråk som måste uppfyllas såväl när det gäller statliga som kooperativa och privata företag, och det måste alltid ingå i vår lokaliseringspolitiska bedömning. Därför blir också en del företag utslagna, när de söker stöd för en lokaliseringspolitisk uppbyggnad. Vi måste alltid göra en företagsekonomisk bedömning och se efter i vilken omfattning företaget självt eller dess bank är beredda att satsa medel på den verksamhet man vill bedriva. Om varken företagaren eller hans kreditinrättning är beredda att satsa pengar på den verksamhet det gäller kan man inte begära att staten skall träda till och satsa de pengar som behövs. Även där måste det vara en rimlig fördelning av åtagandena.

Herr talman! Det är väl inte särskilt populärt att vid denna tidpunkt förlänga debatten, och jag skall därför bara ta upp ett yttrande av herr statsrådet. Han sade att vi inte skulle tala om det som varit. Jag noterade detta med tacksamhet och tänkte, att det då äntligen skulle bli ett slut på misstolkningarna av vår motion från år 1962. I meningen därefter började emellertid statsrådet med att ställa frågan hur det skulle ha varit, om vi inte hade haft AP-fonderna.

Herr talman! Statsrådet säger att han observerat att oppositionen är tveksam när regeringen lägger fram vissa förslag, och han nämner därvid som exempel investeringsbanken och det statliga utvecklingsbolaget. Denna tveksamhet inför de socialdemokratiska åtgärderna betyder dock inte att vi är negativa till de mål som socialdemokraterna genom sina förslag vill nå. Centern har beträffande investeringsbanken liksom i många andra fall haft alternativa förslag, som enligt vår mening på ett bättre sätt skulle leda till målet. Det statliga utvecklingsbolaget har vi såvitt jag vet accepterat. När det gäller statens resurser är vi väl medvetna om att sådana måste finnas. Men när det gäller utvecklingen av företagsamheten och skapandet av en tryggad sysselsättning måste också företagen ha resurser för att kunna göra en insats i det avseendet.

Herr talman! I en motion, nr 701 i denna kammare — likalydande med motionen 583 i första kammaren — har jag utvecklat synpunkter på det arbetsmarknadsläge som råder i Kalmar län. Sedan motionsparet skrevs har situationen i Oskarshamn ytterligare förvärrats. Utskottsmajoriteten har trots detta som vanligt inte fäst någon uppmärksamhet vid motionerna och inte heller vid den svåra situation som föreligger i länet, speciellt i Oskarshamn. För mig är det naturligt att anse att de lokaliseringspolitiska bestämmelser som gäller för norra stödområdet automatiskt borde överföras att gälla i ett län i annan del av landet när svårbemästrade situationer inträder. Jag är medveten om att utskottsmajoriteten och regeringen kan invända att generösa bestämmelser tillämpas i de aktuella fallen. Det är naturligtvis bra, men fråga är om dessa punktvis insatta åtgärder har samma effekt på nyetableringarna som om de hade varit generella. Erfarenheterna från de nytillskapade arbetstillfällena i Norrland betecknar jag som goda. Min fråga är därför om vi inte skulle ha kunnat nå samma goda resultat i Kalmar län, om dessa bestämmelser varit allmängiltiga och vi även där hade haft en aktiv lokaliseringspolitik. Situationen i Oskarshamn är inte ny. Staden har under många år haft stora besvärligheter, och trots de statliga ingripanden som har gjorts fortsätter det att dyka upp nya jobsposter om ytterligare besvärligheter. I det aktuella fallet måste de statliga myndigheterna verksamt bidra till nylokalisering, så att arbetstillfällen skapas för dem som friställts eller varslats om friställning. I den motion som jag berört har jag velat se de lokaliseringspolitiska åtgärderna i ett sammanhang. Att skapa nya arbetstillfällen är naturligtvis den primära uppgiften, men andra samhälleliga åtgärder måste synkroniseras med den. Bostadstilldelningen måste beaktas. Kommunikationerna är väsentliga för företagens och därmed de anställdas trygghet. Jag vill gärna belysa detta med ett litet exempel. I en min grannkommun startades för några år sedan en ny industri av en till sin hembygd återvändande affärsman. Företaget har expanderat efter beräkningarna och sysselsätter i dag över 40-talet anställda, i huvudsak kvinnlig arbetskraft. Vad det betyder för en liten skärgårdskommun, förut praktiskt taget helt i avsaknad av industri, förstår alla. Tillverkningen vid industrin består av djupfrysta bakverk, som i kylbilar distribueras ut över hela landet. Förutsättningarna för fortsatt expansion är utomordentliga, även på exportsidan. Vad som i dag hämmar företagets vidare expansion är enbart kommunikationerna — de vägar som finns kan inte befaras med de större kylbilar, som skulle behöva sättas in vid en utvidgad tillverkning. I detta speciella fall är det fråga om en självlokalisering av en företagare, som vid nyetablerandet valde sin hembygd. Företaget är uppbyggt utan statliga subventioner. Inte bara för mig utan för alla som kommit i beröring med nämnda förhållanden framstår det som en orimlighet att inte de samhällsstyrande instanserna genom att undanröja kommunikationssvårigheterna hjälper företaget och kommunen. Trots många uppvaktningar sker ingenting. Det är denna i och för sig orimliga stelbenthet som i de flesta fall gör det omöjligt för vissa bygder att leva vidare, så att dessa i slutomgången framstår som glesbygder där speciella stat liga insatser skall sättas in och då — som jag uppfattat det — i huvudsak enbart som »städuppgifter». Det borde inte vara så, utan hiälpen skulle naturligtvis ges i förebyggande syfte. I varje fall borde hjälpen ges under det akuta tillståndet och inte — som man nu får en känsla av att regeringen gör när det gäller glesbygder — sättas in när till ståndet är så dåligt att det praktiskt taget inte finns någon chans för bygden att överleva. Uttryckt på ett annat sätt skulle man kunna jämföra regeringens handlande när det gäller glesbygdsfrågorna med berättelsen om den som vid brödbakningen glömt jästen och fördenskull kastade in den i ugnen efteråt i tron att detta skulle göra samma nytta. Tyvärr är det exempel jag redovisat inget särfall, det finns andra liknande. Jag hävdar därför att det måste åstadkommas en större smidighet och bättre anpassning av de olika ämbetsverkens handlande. Målsättningen måste vara det samlade resultatet. Vad en statlig myndighet har lyckats med måste följas upp i en samfälld synkronisering av insatserna: arbetstillfällen, bostäder, kommunikationer, service. Jag vill, herr talman, yrka bifall till reservationen 16. Herr Fagerlund har ondgjort sig över reservationen 5, fogad till detta utskottsutlåtande. Denna reservation bygger på motionerna I: 561 av herr Fälldin m.fl. och II: 702 av mig och några medmotionärer. I detta motionspar har vi tagit upp frågan om främjande av sysselsättningen genom vissa beredskapsarbeten. Jag har svårt att förstå att herr Fagerlund skulle ha något att invända mot förbättrade förhållanden för i första hand den äldre arbetskraften. Vi har tagit upp denna fråga mot bakgrund av att den äldre arbetskraftens problem med särskild styrka har kommit i förgrunden under de senaste åren. Dagens bekymmer hänger i stor utsträckning samman med den allmän na konjunkturdämpningen. Men företeelser från tiden före den nuvarande konjunktursvackan ger oss anledning att se den här frågan i ett längre perspektiv. En sammanställning av de studier av företagsnedläggningar, som olika arbetsmarknadsforskare utfört och som avser nedläggningar under 1960 talets första del, ger vid handen att det redan då, trots en allmänt sett hög efterfrågan på arbetskraft, visade sig särskilt svårt att omplacera äldre friställda. Detta gällde oavsett vilket yrke de tidigare varit sysselsatta i, och det gällde även i orter och regioner med ett ganska rikt differentierat näringsliv.' För personer i 55-årsåldern och däröver ter sig omskolning mera sällan som ett realistiskt alternativ. Det är nog ingen överdrift att säga att vissa grupper i dag får betala den standardstegring som det stora flertalet har fått. Detta gäller i hög grad dem som i den s.k. strukturomvandlingsprocessen kommit på sidan eller blivit över.

Därför menar vi att det måste vara angeläget att bejaka åtgärder i syfte att underlätta för dessa människor att upprätthålla sin standard och köpkraft. Man kan naturligtvis säga att med de åtgärder som nu införes — en allmän arbetslöshetsförsäkring och stödet till den äldre friställda arbetskraften — så har man ändock försökt lösa dessa problem på ett snyggt sätt. Det är naturligtvis ett vällovligt försök, men det primära måste alltid vara att arbetskraften skall ha tillgång till ett meningsfyllt arbete, och de socialt vidtagna åtgärderna måste vara den sista lösningen man har att ta till. En annan väg som man började prö va under senare delen av 1967 utgör den halvskyddade sysselsättningen, där man kan erhålla ett bidrag med 2500 kronor per halvår. Det är klart att en konjunkturuppgång kommer att förbättra möjligheterna till arbete även för de grupper som jag här talar om. Men det är också uppenbart att många trots detta kommer att få stora svårigheter, speciellt inom glesbygdsområdena. Riksdagsmajoritetens beslut exempelvis i fjol i jordbruksfrågan, skogsbrukets snabba rationalisering, leder till att sysselsättningstillfällena minskas markant inom dessa tunga basnäringar i glesbygderna, om utvecklingen tillåtes fortgå utan motåtgärder. Lantbruksnämnderna har ju numera kartlagt varje län och bestämt var exempelvis jordbruk i framtiden skall bedrivas. Ja, man kör naturligtvis inte bort någon, utan den som vill får så att säga fortsätta vidare på egen risk. Men man skall komma ihåg att han då heller inte är berättigad till samhällets stöd ens i form av kreditgarantier, om han skulle vilja rusta upp sina ekonomibyggnader eller ändra sin driftinriktning på fastigheten. Jag vill i detta sammanhang erinra om att riksdagsmajoritetens motivering till beslutet i jordbruksfrågan styrdes av tanken, att den arbetskraft som då skulle friställas vid jordbruk och skogsbruk skulle överföras till högtbetalande industrisektorer. I dag har vi lärt oss hur illa önskningar överensstämmer med verkligheten. De människor det var fråga om har en hög medelålder på 55 år, avståndet till en industriplats är ofta mycket långt, och de har inte kunnat beredas arbete, änskönt de själva skulle ha haft en sådan önskan. Mot denna bakgrund och med de erfarenheter som har vunnits har vi den meningen att det i många fall kan finnas starka skäl som talar för att man i allra minsta utsträckning skall medverka till förflyttning av dessa människor. När det skall ske, skall de själva ha en klart uttalad sådan önskan. Men i de andra fallen, vilka är de övervägande, borde samhället genom andra åtgärder stödja dem på deras nuvarande boplats och i deras nuvarande arbete. Det kan ske, såsom vi har uttalat i motionen och så som det är sagt i reservationen, genom ökade beredskapsarbeten, som då bedrives i sådan form att de är möjliga att utföra med den ordinarie bostaden som boplats. Det kan gälla landskapsvårdande arbeten, skogsarbeten, röjning, gallring, byggnadsarbeten vid det egna jordbruket, och ett sådant stöd kan ges genom att vissa småbruk i de fall det visar sig lämpligt kan utgöra arbetsplats för en s.k. halvskyddad sysselsättning. Jag är övertygad om att för samhället är detta en betydligt billigare väg än om dessa människor skall slussas ut i hela den apparat som det medför att via friställning, omskolning, ombyte av miljö och boplats komma ut till en ny, kanske osäker arbetsplats, allt i en relativt hög arbetsålder. För den människa det berör skulle tryggheten då vara påtaglig, om de samhälleliga åtgärder, som vi här föreslår och som, sedda i sitt verkliga sammanhang, ur samhällets synpunkt är små, genomfördes. Talet om omsorger om glesbygden, om den äldre arbetskraften och om jämlikheten i samhället får inte bli bara en läpparnas bekännelse. Ofta är det just dessa människor som utfört betydande samhällsinsatser, även om det inte ordats om dem i tidningarna och även om de inte har fått medalj. De har tillhört vardagens trogna arbetare som möjliggjort vårt relativa välstånd, och vi har råd att se till att de inte mot sin vilja kommer i en försämrad situation gentemot andra samhällsgrupper eller tvingas in i en otrygg tillvaro vid en relativt hög ålder. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationerna 2, 5 och 12. Till sist vill jag ta upp några punkter i inrikesministerns anförande — statsrådet är visserligen inte här, men hans åsikter torde sammanfalla med det socialdemokratiska partiets, och jag tycker därför att jag är oförhindrad att göra dessa invändningar. Inrikesministern påstod, vilket jag fann märkligt, att många företagare saknar insikter i företagsekonomi och i hur man vidareutvecklar ett företag. Det är möjligt att det är så, jag bara undrar vilka företag inrikesministern hade i tankarna. Var det kanske det kungliga ämbetsverket statens järnvägar — ett monopolföretag som genom att minska servicen försöker skapa större ekonomisk bärkraft och som skapat ganska stor otrygghet genom friställningar, många gånger större än privata företags? Eller var det kanske det kungliga domänverket, som nu som arbetsgivare t.o.m. avskedar människor för att de som ackordsarbetare vill ha fria lördagar? Domänverket redovisar nu stor olönsamhet jämfört med det privata skogsbruket — en så stor olönsamhet att siffrorna är skrämmande. Jag har roat mig med att titta i den årsredogörelse för 1966 som domänverket har givit ut och funnit att enbart på öland kostade den statliga skogen år 1966 skattebetalarna 400000 kronor; det är vad man får betala för glädjen att äga statsskog. Borde man då inte, när man talar om dåliga insikter i företagsekonomi, vara något försiktigare och fråga sig om inte även den statliga delen av företagsamheten har många erfarenheter att göra och mycket arbete att uträtta innan den löst dessa problem?

Herr talman! Rätten till arbete, inkomst och trygghet är mycket väsentlig för människorna oavsett på vilken sida av företagsamheten de befinner sig. Så länge vi har en blandekonomi i detta land tvingas samhället ta på sig mycket väsentliga utgifter för att få företagsamheten att fungera i olika situationer. Oavsett var en rationalisering genomförs tvingas samhället att göra ekonomiska insatser.

Jag vill erinra om att vi i norra Uppland har det ganska besvärligt när det gäller sysselsättningen. Jag förutsätter att denna utskottets skrivning betyder, att vi skall ha möjligheter att få hjälp att klara denna sysselsättningskris. Vad jag förvånat mig litet över är den dualism som präglar olika påståenden som gjorts under debatten.

Jag har frågat mig om det är rimligt att dra sådana konsekvenser som exempelvis herr Nilsson i Tvärålund gjorde. Han säger: Vi vill ingen socialisering. Vad är det då herrarna vill? Namnet kan alltid diskuteras. Men alla som framställt önskemål i debatten har uttryckligen sagt, att den s.k. privata företagsamheten kan = tillgodose sitt vinstintresse endast i en efterkrigshögkonjunktur. Så fort normala förhållanden inträder, anser man att samhället skall gå in med miljardbelopp och vara en ambulans som kommer till räddning i olika situationer. Om man ser den här diskussionen ur den synpunkten är det självklart att man måste ställa sig frågan: Är det rimligt att fortsätta på detta vis? Måste inte samhället gå in i den industriella verksamheten på ett helt annat sätt än hittills? Vi skall inte glömma bort att 90 å 95 procent av det svenska näringslivet i dag utgörs av den s.k. privata företagsamheten.

Det är ett oerhört dyrt rödakorsarbete som samhället får utföra åt svensk industri i dag utan att kunna styra utvecklingen så som skulle vara önskvärt i nuvarande situation. Här har sagts att vi måste åstadkomma ökad trygghet för arbetskraften, och det är ju självklart. Men man måste då ställa sig frågan: Är det då rimligt att företag på den privata sektorn av näringslivet säger att anställda som är över 45 år är för gamla för att vara kvar i produktionen och att samhället då måste träda till med olika åtgärder?

Tack vare läkarvetenskapen och tack vare åtgärder från samhällets sida har medellivslängden ökat med åtskilliga år under de senaste årtiondena. Men under de senaste tio åren har vi samtidigt fått finna oss i att det s.k. fria näringslivet sagt att man inte längre kan ta emot 50—55-åringar; man anser att människor är för gamla när de är 45 år. Man kan givetvis invända att riksdag, kommunalförvaltningar och landsting t.ex. kan ta emot dem som för troendemän, och det är ju riktigt, men det kan inte ersätta ett produktivt arbete. I en motion som jag väckt och som för en tid sedan behandlades här i riksdagen klockan ett på natten föreslog jag att samhället skulle träda in i det svenska näringslivet på ett helt annat sätt än nu. När det svenska samhället offrar miljarder — här har också sagts att kommuner och landsting är beredda att offra miljoner — på näringslivet borde samhället också i större utsträckning äga produktionsmedlen; om man kallar det för socialisering eller inte är ovidkommande. I dagens situation då det krävs stora ekonomiska enheter inom företagsamheten måste samhället vara med i produktionsled och ekonomiska engagemang för att kunna motsvara ansvaret gentemot arbetskraften. Varför har inte bönderna kritiserat herr Hedlund? Herr Hedlund har ju inom skogsindustrierna på sitt sätt företagit en »socialisering» som är mycket hårdare än en statlig socialisering skulle vara; även om bönderna formellt är ägare får de avstå ganska betydande rättigheter till herr Hedlunds bolag och andra skogsbolag, men de har inte knorrat. Jag har också när man talat om avflyttningen från glesbygderna gjort mig frågan: Varför har inte jordbrukets egna ekonomiska föreningar hållit sig kvar på landsbygden? Det är riktigt att affärsrörelserna flyttat bort, men vad har orsaken till det varit? Man har ute på landsbygden uppfört miljonbyggen för mejerier och andra ekonomiska föreningar, men helt plötsligt har denna av landsbygdens folk upprättade företagsamhet nedlagts eller flyttat till tätorterna. Därmed dödar man förutsättningarna för att de människor som tvingas att vara kvar skall kunna klara det. Men det är vissa ekonomiska lagar som man inte kan komma förbi. Det är därför märkligt att samhället angrips därför att det inte bara vill ge utan även ta. Det är egendomligt att man i dagens debatt och i reservationer har sagt att man inte vill ha någon socialisering utan att samhället skall begränsa sig till att ge pengar och att man skall överlåta åt det s.k. fria näringslivet att klara allt annat. Det blir emellertid oerhört dyrt för medborgarna. Jag har därför ställt mig frågan: Är det nödvändigt att samhället för att tillgodose vinstintresset hos en liten grupp människor skall bespara denna grupp de stora uppoffringar samhället gör för den? Vi måste även på ett eller annat sätt se till att svensk industri inte flyttar från detta land. Det går inte att säga att vi kan klara det på en natt. Det har man försökt nyligen, och vi vet att några hundra människors väl och ve står på spel. Jag skulle därför vilja säga till regeringen att vi nu vet att det nuvarande systemet inte kan fungera under mera normala tider. Nu krävs det ett ökat statligt, kommunalt eller landstingsinflytande inom industrin. Den saken måste genomföras på ett någorlunda rimligt och riktigt sätt. Den senaste talaren sade att statens järnvägar skulle vara en mycket dyster historia. Jag vill fråga honom: Hur var det förut och varför har statens järnvägar fått överta kommunikationerna? Jo, staten tvingades att, sedan de enskildas vinstintresse hade minskat, klara det hela genom att inlösa icke lönsamma järnvägslinjer och busslinjer från privat företagsamhet för att förhindra ett fullständigt kaos för människor som var beroende av allmänna kommunikationer. Det är givet att eftersom samhället är tvingat att av sociala skäl driva en verksamhet så kan inte denna verksamhet bedömas på samma sätt som en företagsamhet som skall ge vinster. Den föregående talaren tog även upp exemplet med vad domänverket har gjort på Öland. Jag skulle tro att den som bor på Öland vet att domänverket där har gjort betydande insatser inte minst ur miljöoch naturvårdssynpunkt som vi har all anledning att värdesätta. Man har här talat om medaljer. Vad har vi fått uppleva på olika platser i detta land? Jo, här har arbetare varit anställda inom den privata företagsamheten i 20, 30, 40 år och för all del fått sin medalj för lång och trogen tjänst. Men någon tid efteråt har de fått den andra medaljen, nämligen avsked. När man får avsked ifrån den privata företagsamheten förutsätts det att samhället skall träda in och ta på sig kostnaden. Därför är jag, herr talman, av den absoluta övertygelsen att vi aldrig kan skapa trygghet i fråga om inkomster och i fråga om tillvaron över huvud taget så länge vi har ett ekonomiskt system som endast kan drivas så länge ett vinstintresse föreligger. Om vi skall kunna lösa dagens arbetsmarknadsproblem tvingas samhället att överta så mycket av svensk industri att det kan styra och så att säga ta värden från industrin för att skapa trygghet och trivsel beträffande arbete m.m. Jag tycker verkligen att utskottets ärade ledamöter borde ha insett detta vid det här laget. Herrarna kan tala vackert och skriva fina reservationer, men kom ihåg att människorna i de svenska bygderna vill ha arbete och vill inte anses för gamla vid 45 år. De vill över huvud taget inte leva med hjälp av nödåtgärder utan vill få rätt att arbeta för en inkomst på ett naturligt och riktigt sätt. Detta borde herrarna ändå begripa.

Herr talman! Jag delar herr Lundbergs uppfattning att statens järnvägar kan drivas av sociala skäl och jag har inte sagt någonting annat. Vad jag med mitt exempel ville visa var, att inte ens staten alla gånger kan anses vara en arbetsgivare som skapar trygghet på arbetsplatsen. Beträffande domänverket och företagsekonomin sade herr Lundberg att man inte kan ta Öland som exempel, eftersom domänverket där gjort bl.a. stora naturvårdande insatser. Om man räknar med hela landet, herr talman, redovisade domänverket för 1966 en inkomst på 420 miljoner kronor och utgifter på 408 miljoner varvid överskottet blir 12 miljoner, och då har det inte betalats någon statsskatt. Skulle man fordra en förräntning på domänverkets fastigheter med exempelvis 5 procent på taxeringsvärdet uppstår det i stället för ett överskott på 12 miljoner en förlust på 57 miljoner. Man kan säga att det överskott som domänverket i dag redovisar räcker till 1 procents förräntning av fastighetsinnehavet. Jag tycker, herr Lundberg, att detta är ett dåligt ekonomiskt resultat.
Herr talman! Jag vet inte om den ärade föregående talaren deltog i riksdagsmännens resa till Norrland och hörde skogsindustrins arbetare redogöra för de problem som de brottas med. Staten fick överta industrin från den privata företagsamheten sedan denna tagit det bästa av råvaran, lämnat en nedkörd industri och skapat brist på råvara. I den situationen tvingades staten att ingripa av sociala skäl. Jag har rest omkring i landet och sett på domänverkets drift och skulle vilja fråga den ärade föregående talaren: Hur har domänverket behandlats? Har domänverket verkligen givits den mest produktiva marken för skogsskötsel m.m.? Nej, domänverket har fått ta utmarkerna och detta av sociala skäl men också av andra.

Herr talman! Det är riktigt att domänverket har många skogar med dålig bonitet. Verket har t.o.m. mycket skog ovanför skogsodlingsgränsen. Jag har inte fordrat någon förräntning på den skogen. Men domänverket har också under senare år gjort betydande inköp av skog i södra Sverige på marker med mycket hög bonitet. Trots detta redovisar verket i dag en lönsamhet för de markerna som är betydligt lägre än det privata skogsbrukets. Jag kan som exempel ta skogen i min egen hembygd. Där redovisade domänverket under fjolåret ett netto på 2 kronor per skogskubikmeter, när det privata skogsbruket låg på cirka 20 kronor.

Herr talman! Ja, jag vet att boniteten är mycket låg i Norrland. Domänverket har kunnat köpa in skogsområden också i södra Sverige för att rationalisera sitt skogsbruk men jag känner också till vilka svårigheter domänverket haft att förvärva den bättre delen av skogsfastigheter där. Den saken torde också den föregående ärade talaren känna till. När samhället därför övertar fastigheter i södra, norra och mellersta Sverige, måste det under en viss tid göras investeringar som kan synas vara mycket hårda men som på längre sikt är nödvändiga. Det trodde jag att en jordbrukare, som jag förutsätter också sysslar litet med skogsfrågor kände till när jag som gammal skogsarbetare, sågverksarbetare och kolare, kände till dem. Det har vi andra inom industrin fått lära oss.

Herr talman!

Icke industrialiserade områden är i första hand Norrlands inland, till vilket Jämtlands län hör. I Jämtlands län är näringslivet i huvudsak inriktat på jordoch skogsbruk. Den pågående strukturrationaliseringen inom dessa näringar liksom inom vissa av de industrigrenar som är företrädda i länen har förorsakat betydande sysselsättningssvårigheter. Jag vill här framhålla att i områden där en stor del av befolkningen är jordbrukare inregistreras inte den verkliga arbetslösheten. Länet har otvivelaktigt en betydande dold arbetslöshet, vilket bl.a. framgår av den låga yrkesverksamhetsgraden för såväl män som kvinnor. Sysselsättningsproblemen är med andra ord större än vad arbetslöshetssiffrorna antyder. Problemen har hittills i mycket stor utsträckning lösts genom utflyttning av arbetskraft. Ett avsevärt arbetskraftsöverskott har en längre tid funnits och beräknas föreligga under åren framöver. Lokaliseringspolitiken syftar bl.a. till att skapa funktionsdugliga regioner med en arbetsmarknad som är tillräcklig för att befolkningen skall kunna bära upp en kvalificerad serviceapparat. I Jämtlands län har en avsevärd befolkningsminskning ägt rum under den senaste tiden. Den kvarboende befolkningen är mycket illa betjänt av att sysselsättningsproblemen i så hög grad som nu löses genom utflyttning. En fortsatt befolkningsreduktion kommer att få en mycket ogynnsam effekt genom att underlaget sviktar för de mera kvalificerade servicearbetena. Det är nödvändigt att i tid uppmärksamma denna bild av lokaliseringspolitiken. Enligt motionärernas mening bör det övervägas sådana kompletteringar till gällande stödformer att även industrioch kapitalfattiga områden av typen Jämtlands län, där samhällsoch företagsekonomiska förutsättningar för industriell utveckling föreligger på flera orter, ges möjlighet till en gynnsam ekonomisk utveckling. Likartade synpunkter framförde vi i motionen II:1083 år 1964, då propositionen om lokaliseringspolitiken förelades riksdagen. Bankoutskottet framhöll då, i sitt utlåtande nr 48, att man borde avvakta erfarenheterna av reformen. Under åren 1966 och 1967 har på grund av gjorda erfarenheter dessa synpunkter ytterligare firamförts genom motioner. Den redovisning som gavs såväl 1967 i bankoutskottets utlåtande nr 30 som nu i statsutskottets utlåtande nr 63 pekar enligt min mening på att det nu finns klara belägg för atticke industrialiserade områden inte kan tillgodogöra sig lokaliseringsstödet. En ändring av bestämmelserna borde därför omgående genomföras så att lokaliseringsstödet kan få effekt även i Norrlands inland. Lokaliseringspengarna har i mån av tilldelning gett god utdelning i Jämtland — detta län har kunnat notera den lägsta kostnaden per anställd jämfört med övriga län. Det är bara tyvärr så att av de 588 miljoner kronor, som utgått till lokaliseringspolitiska insatser fram till den 1 januari 1968, har Jämtlands län endast erhållit 26,7 miljoner kronor eller 4,8 procent. Det är tillfredsställande att Kungl. Maj:t bemyndigat chefen för inrikesdepartementet att tillkalla sakkunniga för att utreda frågan om stödverksamhetens fortsatta utformning. Departementschefen har emellertid i årets statsverksproposition sagt sig inte vara beredd att föreslå några ändringar i riktlinjerna för lokaliseringsstödsverksamheten under försöksperioden. I medvetande om den stora betydelsen av snabba åtgärder för att förstärka näringsli vet i Norrlands inland kan jag dock inte anse det acceptabelt att man utan ytterligare åtgärder avvaktar försöksperiodens slut år 1970. Jag finner det sålunda angeläget att, såsom vi framhållit i ifrågavarande motioner, en förhöjning genomföres av lokaliseringsstödet till det norra stödområdets inland. Det måste konstateras att Jämtlands län, av skäl som jag tidigare anfört, är ett av de mest angelägna stödområdena i landet. Herr talman! Med hänvisning till det anförda vill jag yrka bifall till reservationen nr 15 vid statsutskottets utlåtande nr 63.
Herr talman! Innan jag går in på de frågor som jag har för avsikt att närmare behandla vill jag bara i fråga om domänverkets markpolitik säga till herr Lundberg, att det därvidlag inte är en strid på lika villkor. Domänverket har nämligen i dessa avseenden en mycket stor fördel därigenom att verket kan räkna förräntningen efter en lägre procentsats och alltså inte får så höga räntekostnader. Domänverket har sålunda betydligt lättare att finansiera sina inköp. Men, herr talman, det är ju de arbetsmarknadspolitiska frågorna som vi nu diskuterar, och dessa är synnerligen viktiga. Arbetsmöjligheterna har minskat i glesbygderna och i landsorten över huvud taget. Vi hörde tidigare i dag inrikesministern redogöra för hur det i storstadsområdena finns två lediga platser för varje arbetslös, medan det i glesbygderna finns bara en plats ledig för sex arbetslösa. Detta ger vid handen att behovet av att skapa sysselsättningsmöjligheter är störst i landsorten. Det är där åtgärderna måste sättas in — alltför litet har gjorts. Som inrikesministern framhöll är det nödvändigt att få fram intresserade företag. Inrikesministern menade dock att det inte går att få fram sådana före tag. Ja, det är naturligt att så är fallet, ty grundförutsättningarna för företagarna över huvud taget finnes inte på ifrågavarande orter. Det gäller då att skapa dessa förutsättningar för ett näringsliv, så att man kan ge dem som friställts inom olika yrken ett annat arbete. Jag har varit med om att aktualisera dessa frågor i motionsparet I:459 och II: 576. Vi tar där upp kommunikationsfrågorna, som är ytterst viktiga i detta sammanhang. Vid flera tillfällen har jag fäst uppmärksamheten på förhållandena i Värmland. Situationen där är kanske mera prekär än i landet i övrigt. Vi har fått bevittna företagsnedläggningar och friställning av arbetskraft. Skogsmekaniseringen och de dåliga konjunkturerna för skogen har gjort att en mängd människor — såväl huggare som körare — blivit arbetslösa. Och en annan kategori, nämligen lastbilsägarna, har drabbats av minskad sysselsättning samtidigt som de har svårt att klara ekonomin på grund av de ökade utgifter som de fått genom den 50-procentiga höjningen av fordonsskatten. De geografiska förhållandena borde ge näringslivet i Värmland bättre möjligheter. Men i stället har vi där fått en folkminskning, vilket framför allt torde bero på de bristande kommunikationsmöjligheterna för näringslivet. Jag har i olika sammanhang pekat på behovet av en mellanriksväg från Dalarna till isfri hamn i Norge; en sådan är i högsta grad nödvändig på grund av att de vägar som finns i öster och väster ingalunda är i det skick som de borde vara. En mellanriksväg med denna sträckning skulle bli just en av de grundförutsättningar för näringslivet som jag talade om. Frågan om kanalleden till Västerhavet har inte heller fått sin lösning, och jag vill understryka att det är nödvändigt att därvidlag åstadkomma ett resultat. En upprustning av vägarna över lag skulle också ge bättre möjligheter. Vi har fått många arbetslösa, och man tycker att arbetskraften borde utnyttjas till positiva insatser i större utsträckning än som nu är fallet. Alla dessa friställda skogsarbetare — huggare såväl som körare — klarar säkerligen ett vägarbete galant. Om vägarbetena fick större omfattning skulle man också har möjligheter att ge åkarna fler arbetstillfällen. Dylika åtgärder skulle, om de vidtogs, skapa förutsättningar för en blomstrande industri och ge näringslivet i orten helt andra möjligheter. Man skulle sedan kunna stimulera utvecklingen genom lokaliseringspolitiska åtgärder. Men innan man skapat dessa grundförutsättningar är det inte lätt att komma till rätta ens med hjälp av lokaliseringspolitiska insatser. Vi har i många fall fått löften, men de har inte medfört så stora resultat. Regeringen har säkerligen intresserat sig för dessa frågor i alltför liten grad. När det gäller arbetsmöjligheterna är det alltså inte en strid på lika villkor. Jordbrukspolitiken, sådan den utformades av majoriteten vid 1967 års riksdag, passar inte in i det nuvarande konjunkturpolitiska läget med dess arbetslöshet. Mycket skulle kunna sägas på den punkten, men herr Dahlgren har varit inne på dessa frågor, och jag skall avstå från att beröra dem närmare. Jag vill endast konstatera att glesbygdernas svårigheter delvis skulle kunna elimineras om vi finge en bättre samklang mellan å ena sidan naturvårdspolitik och arbetsmarknadspolitik och å andra sidan jordbrukspolitik. Som en sammanfattning vill jag säga att det gäller att skapa grundförutsättningar för näringsliv och industri även i landsorten. Vi skall ha klart för oss att dylika förutsättningar måste finnas innan industrin och näringslivet kan intresseras för att etablera sig på sådana platser som har god tillgång på arbetskraft, där människorna trivs och där det finns utvecklingsmöjligheter men där grundförutsättningarna saknas. Om samhället gör en insats i form av bättre kommunikationer på olika sätt skulle industrin få möjligheter att utvecklas. Därmed skulle också skapas arbetsmöjligheter, trygghet och utkomstmöjligheter för såväl företagare, tjänstemän som arbetare. Herr talman! Jag vill ansluta mig till yrkandet av herr Nilsson i Tvärålund. Ett beslut i enlighet med hans yrkande skulle tillgodose de önskemål jag här har framfört.

Herr talman! I föreliggande utlåtande från statsutskottet behandlas frågor om lokalisering och om glesbygdernas problem. I fråga om lokaliseringsfrämjande åtgärder befinner vi oss nu i senare delen av en försöksperiod under vilken lokaliseringsmedlen i stort utformats efter förslag av en samstämmig parlamentarisk utredning. En ny utredning under landshövding Lemne är tillsatt, och den skall ge förslag till lokaliseringspolitikens framtida form. Vi har velat avvakta denna utrednings förslag. Jag vill uttrycka förhoppningen att utredningen kommer att beakta de särskilda svårigheter som föreligger i landets norra delar när det gäller att med tillförsikt och framtidstro driva och skapa företag. Det gäller både jordbruksföretag och andra företag. Utan tvivel har norra Sverige drabbats hårdast av den nuvarande bristen på lönsamhet och den sviktande investeringsvilja som följer av de svaga konjunkturerna.

Jag hoppas att den målsättning som fastställdes av riks dagen år 1963 även är den nya utredningens riktmärke.

Denna vackra målsättning kan lokaliseringspolitiken dock tyvärr inte ensam förverkliga. Industrilokaliseringen enligt den första delen av programmet sker i regel i regionernas centrala delar och kommer i de flesta fall inte att ersätta de arbetstillfällen på nära håll, som jordoch skogsbruk tidigare gett landsbygdens folk. Den beslutade jordbrukspolitiken och de svaga skogskonjunkturerna har ytterligare påskyndat utflyttningen, och genom denna utglesning har förutsättningarna för en god samhällsservice starkt försämrats inom allt större områden. I reservationerna 2 och 5 föreslås beredskapsarbeten i form av ökade naturvårdsarbeten, skogsarbeten i olika former och byggnadsarbeten på småbruk i glesoch skogsbygder. Detta är enligt min mening verkningsfulla åtgärder för bättre sysselsättning och försörjning åt framför allt äldre och svårplacerade arbetsföra människor i de glesbygder som vi alla säger oss vilja stödja. Åtgärder av denna art torde ingå i det »stödpaket» som en kommande parlamentarisk utredning av glesbygdsproblemen kan rekommendera. De långa avstånden i glesbygderna i kombination med dåliga allmänna kommunikationer medför besvär vid barnens utbildning och då kontakter skall sökas med myndigheter, affärer och organ för samhällsservice. Svårigheter uppstår även då de äldre behöver tillsyn, hemhjälp och sjukvård. Denna grupp blir procentuellt allt större, eftersom det är de yngre som flyttar till tätorterna. Tyvärr påskyndas många yngres utflyttning av att samhällsservicen är dålig och ändock på grund av befolkningsminskningen «belastar de kvarboende alltför hårt. Skall riksdagen kunna infria målsättningen att människorna i olika delar av landet skall erbjudas en tillfredsställande social och kulturell service, måste vi vara beredda att satsa en rimlig andel av det stigande välståndet på servicebidrag till glesbygderna. Enligt min mening har statsmakterna härvidlag även ett stort ekonomiskt ansvar. Post, telekommunikationer och järnvägar liksom byggande och underhåll av allmänna vägar är av hävd en statlig uppgift. Likaså vill staten att alla invånare i riket skall ha tillgång till god kulturell och social service. Jag har därför svårt att acceptera förslag som innebär att glesbygdernas kommunikationsoch serviceproblem skall lösas genom ekonomiska insatser av de berörda kommunerna och landstingen själva. Sådana beslut skulle ytterligare belasta glesbygdernas folk och kvarvarande företagsamhet och ännu mer öka omflyttningstakten när det gäller dem som nu har sin försörjning där. Jag tror inte heller att med nuvarande utveckling glesbygdsproblemen är av övergående art, utan åldersfördelningen kan i framtiden förväntas bli ännu ogynnsammare än nu och det vi kallar glesbygdsproblem komma att beröra allt vidare bygder. Jag hoppas att de punktinsatser som föreslås i detta utlåtande efter förslag av kanslihusets utredningsgrupp för glesbygdsfrågor är en riktig satsning och att de utgör ett steg på vägen. Men tyvärr behövs ytterligare en rad samordnade åtgärder för att man skall kunna komma till rätta med glesbygdernas problem, åtgärder av en storleksordning och av sådan politisk vikt, att de bör utredas av en parlamentarisk utredning. Det brådskar emellertid med denna utredning, och frågan är sällsynt illa lämpad för partipolitiskt gräl — det är handling, och snar handling, som behövs. Herr talman! Jag vill till sist yrka bifall till reservationerna 1, 2, 5, 9, 13 och 19.

Herr talman! Jag trodde att herr Börjesson i Glömminge, som är från Öland, visste att en skogsindustri i den mening som vi lägger i detta ord knappast kan ha någon jordmån på Öland. Att man lekt med en cirkelsåg och en del annat innebär inte att man haft en skogsindustri. Däremot är det märkligt att herr Börjesson aldrig varit vid den natursköna och ganska påkostade badplatsen Böda. Jag har varit där, och jag tror att man på Öland behöver ha sådana här oaser för turismen. På den här platsen har, såvitt jag förstår, domänverket gjort en hel del. Det har här talats om glesbygdens problem — problem som har uppkommit av olika anledningar. Jag håller med om att varken jordbrukskooperationen eller andra kan sätta sig över de ekonomiska lagarna. Men man skall då inte heller kräva att samhället alltid skall klara de svårigheter som uppstår, när den privata företagsamheten, som äger 90 procent av industrin, inte kan göra det. Varför säger man inte att den enskilda företagsamheten nu skall träda in och »frälsa» glesbygden? Nej, det är staten som skall klara problemen. Vad jag vänt mig mot är att man alltid i sådana här situationer säger, att det är staten som skall överta de minst lönsamma företagen. Men när staten gjort det, kritiserar man den statliga företagsamheten för att dess lönsamhet inte är lika stor som lönsamheten i de företag som tagit hand om de bästa bitarna. Jag skulle vilja fråga herr Petersson, om det inte är staten som gjort de verkliga insatserna i Norrland. Men sedan kommer herr Petersson och andra och säger, att staten, när man fått företagen att löna sig, skall sälja aktierna, så att de privata skall kunna ta vinsten. Jag tror att vi måste tänka om på detta område och lära oss, att samhällets naturrikedomar och andra tillgångar skall fördelas bland alla folkgrupper.

Herr talman!

När det var tal om att bygga en bro till Öland ansågs det självklart att staten skulle svara för det. Den bron behövs dels för befolkningen på Öland, dels för de människor från hela landet som vill utnyttja Öland som det fritidsområde som naturen själv givit Öland stora förutsättningar att bli. Domänverket har på olika platser även i Sydsverige fått göra stora investeringar för att för framtiden åstadkomma en vettig bonitet och skapa skogsområden som skulle kunna bli ekonomiskt bärande. Detta trodde jag herr Börjesson i Glömminge kände till — som jordbrukare har han, tror jag, ett stort intresse av dessa frågor.